Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga som Georg Andersson berört i sitt anförande. Den gäller hur svenska myndigheter skaffar sig information om enskilda ärenden. Statsrådet tog avstånd från att man vänder sig till de asylsökandes land och genom dess myndigheter skaffar sig information om enskilda. Nu är det så att jag har haft anledning att följa två kurdiska bröder och deras ansökningar här i Sverige, och i det fallet blev det uppenbart att det fanns ett brev från den turkiska polisen där man tackade de svenska myndigheterna för gott samarbete. Jag vet att man också inom regeringskansliet är medveten om att det finns en sådan här handling, eftersom jag har talat med en av Georg Anderssons närmaste medarbetare. Detta bevisar att det ändå faktiskt förekommer att svenska myndigheter tar kontakter med de asylsökandes länder och skaffar sig information genom samarbete med polisen där. Även om det rör sig om undantagsfall är det ju tragiskt att sådant förekommer. Sedan vill jag bara bemöta Georg Anderssons kommentar angående förbudet som folkpartiet har fört fram när det gäller förvar av barn. Georg Andersson förstår inte ett förbud som inte är ett förbud. Jag vill bara påminna om att det finns ett förbud mot vapenexport också. Nu har ju vi i folkpartiet inte tänkt oss precis den tillämpningen när det gäller förvar av barn. I undantagsfall skulle man kunna tänka sig att barn tas i förvar. Men som det nu är, är ju detta förvarstagande ganska omfattande — trots att riksdagen har sagt att det bara skall ske på synnerliga skäl.

Herr talman! Förslaget om att återställa basbeloppet som underlag för pensionsberäkningen till en korrekt nivå efter den amputation som skedde i samband med devalveringen 1982 har vi från moderata samlingspartiets sida ingen invändning mot.

Då skall också löftet infrias. Jag menar att inte någon här i huset kan undandra sig ansvaret för att bindande löften till någon grupp medborgare infrias, även om man på sin tid inte var med och ställde ut löftena. Det är riktigt att man gör denna höjning. Jag anser också att det är riktigt att den görs just i denna form, dvs. att man återställer basbeloppet och inte använder motsvarande summa på något annat sätt till pensionärernas bästa. Det är nämligen just fråga om att återställa någonting som har blivit förändrat, och då bör man i första hand göra det på precis samma sätt — fast i motsatt riktning — som när man vidtog den första åtgärden. Så har man den nya utgångspunkten för ett eventuellt fortsatt reformarbete fastlagd. Vi stödjer alltså förslaget om uppräkning av basbeloppet till den nivå det skulle ha haft om man inte hade gjort operationen 1982. Det är bara på en punkt som vi har varit kritiska, och det gäller finansieringen av förslaget. Det kostar mellan 2,6 och 2,7 miljarder kronor, ungefär jämnt fördelat mellan ATP-systemet och statsbudgeten resp. ATP-systemet och folkpensionerna, och det är inte litet pengar. Den finansiering som regeringen föreslagit anser vi emellertid vara felaktig. Den tar.sikte på en sorts kamrersmässig, kassamässig finansiering, att så att säga skaffa fram pengarna, men det är enligt vår uppfattning inte där saken ligger. Regeringens förslag innebär både en överfinansiering och en felfinansiering. Det ekonomiska problem som den föreslagna åtgärden kan föranleda är inte att det är svårt att komma ut med pengarna — de finns faktiskt — utan det är de stabiliseringspolitiska effekterna som kan leda till bekymmer. I en tid då vi har en alltför hög konsumtionstakt är det bekymmersamt att släppa ut på marknaden stora belopp av vilka mycket går till ren konsumtion. Det behövs någon kompenserande åtgärd för att motverka den effekten. Vi hade hoppats att regeringen i kompletteringspropositionen skulle hunnit tänka ut någon sådan; det gjorde man inte. Det finns ännu tid kvar. Att betala pengarna kan vi — det behövs inte någon höjning av ATP avgiften. Vad man än må tro om ATP-systemets framtid, är det så att AP-fonden fortfarande växer realt varje år, trots att man måste ta en del av avkastningen från fonden för att betala löpande pensioner. Vi anser att den tillväxten är varken önskvärd eller nödvändig. Alltså kan vi tills vidare finansiera ATP-höjningen ur de medel som redan finns. Däremot behövs det stabiliseringspolitiska motåtgärder. Vi har beräknat — men ingen kan ju göra beräkningar som är exakta -— att ett belopp i storleksordningen 1 miljard behöver dras in för att kompensera detta. Att det inte blir mer beror dels på att en del av de pengar som skall betalas ut kommer tillbaka i form av skatt, dels på att en mycket stor del av pengarna kommer att tillfalla människor som vi vet tillhör den enda grupp i det svenska samhället som sparar pengar, nämligen pensionärerna. En del av pengarna kommer alltså att användas för denna kompensation. Därför kommer det att krävas kompenserande stabiliseringspolitiska åtgärder för att motverka snedeffekter av den här åtgärden. Vad som behövs är alltså inte en höjning av ATP-avgiften med 0,4 26. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation där vi moderater tackar nej till en sådan höjning.
Herr talman! En grundprincip i vårt pensionssystem är att pensionärerna inte skall drabbas av penningvärdets försämring. Den principen förverkligas genom att pensionerna är knutna till konsumentpriserna. Höjda priser leder automatiskt till höjda pensioner. Det här systemet fungerar bra för det mesta, men under vissa speciella omständigheter fungerar det illa. Under 70-talet och i början av 80-talet utsattes den svenska ekonomin för en svår belastning genom försämrade bytesförhållanden med utlandet. Våra energikostnader ökade dramatiskt. De fem devalveringar som genomfördes under åren 1976-1982 sänkte kronans värde med sammanlagt 53 90. De prishöjningar som på det här viset trycktes på oss utifrån kunde vi som nation inte kompensera oss för. I ett sådant läge fungerade inte den normala mekanismen för värdesäkring av pensioner och andra förmåner. På ett eller annat sätt var regeringarna tvungna att se till att den här belastningen utifrån delades rättvist. Problemet tacklades på två olika sätt. Den borgerliga regeringen valde att förändra själva basen för indexuppräkningen och tog bort energipriser och några andra poster från den basen. Den socialdemokratiska regeringen valde i stället att bara ge partiell kompensation för den kraftiga devalvering som genomfördes 1982. Båda metoderna syftade till att fördela bördan av vår valutaförsvagning på ett rättvist sätt, och båda metoderna har också gett ett rimligt resultat. Pensionärerna har inte fått det sämre under de senaste tolv åren. De har tvärtom fått det bättre. År 1975 motsvarade den genomsnittliga pensionen bara en tredjedel av en industriarbetarlön. 1985 motsvarade den i stället hälften av en industriarbetarlön. Under den borgerliga perioden fick löntagarna på grund av de svåra ekonomiska konjunkturerna en något försvagad realinkomst. Pensionärerna däremot fick en ökad realinkomst. De äldre som enbart har folkpension fick under de här sex åren 15 26 ökade realinkomster. Även efter 1982 har pensionärerna fått ökade realinkomster. Ser man på pensionärskollektivet i dess helhet, finner man att det under den här tolvårsperioden har fått avsevärt högre inkomster — inte minst genom att antalet ATP-pensionärer hela tiden har ökat, liksom den genomsnittliga ATP-poängen har höjts. Här finns det alltså inte någon eftersläpning som behöver kompenseras. Vi har gemensamt fått anpassa oss till det faktum att kronan inte längre är värd så mycket i förhållande till andra valutor. Ansvaret för den anpassningen skall vi självfallet bära allihopa, vare sig vi är löntagare, företagare eller pensionärer. Herr talman! I den buskdebatt som förs i en del insändarspalter har det denna vår påståtts att vi i folkpartiet skulle vilja beröva pensionärerna någon del av deras pensioner. Detta tal är helt gripet ur luften. Med den värdesäkring som vi har kommer det vid årsskiftet att ske en betydande höjning av pensionerna. Såvitt man nu kan bedöma lär basbeloppet stiga med 900 kr. Detta står folkpartiet bakom. Vad vi nu diskuterar är emellertid regeringens förslag att därutöver höja basbeloppet med 600 kr. Det är ett förslag som folkpartiet går emot, och låt — Prot. 1987/88:133 mig här tala om varför. 3 juni 1988 För det första krävs det en skatteskärpning för att finansiera den här extra höjningen. ATP-avgiften skall höjas med 0,4 9 till 11 926. Regeringen sviker därigenom det löfte som man gång på gång har gett skattebetalarna, nämligen att försöka pressa ned skattetrycket. I stället har man gått motsatt väg. När det här målet först slogs fast av statsministern hade vi ett skattetryck på 51,5 20. Nu är skattetrycket uppe i över 55 90, och det fortsätter alltså att öka genom det förslag som regeringen nu har lagt fram. Den här tendensen till ökade skatter drabbar också pensionärerna. 1981 betalade en pensionär i genomsnitt 23,4 90 i skatt, men 1985 var den siffran uppei27,1 90. Senare siffror finns inte. Vad som är alldeles tydligt är dock att den skatteökningspolitik som socialdemokraterna drivit sedan de kom tillbaka till makten 1982 har slagit direkt också mot pensionärerna. För det andra säger vi nej till basbeloppshöjningen, därför att vi ser vården som dagens och morgondagens stora äldreproblem. Vi anser det viktigare att kanalisera resurser i den riktningen. Vi vet ju att det finns stora brister i dag, både i den kommunala äldreomsorgen och i landstingens sjukvård: köer, trängsel, personalbrist, korridorvård och stängda avdelningar. Många känneri dag att de får sämre vård när de blir äldre. Det kan vi aldrig acceptera. Vi vill därför satsa de resurser som vi nu kan frigöra genom besparingar på en upprustning av vården för de äldre, så att äldreomsorg och sjukvård verkligen kan fungera. Ännu i dag finns det över 50 000 patienter i långvård, omsorgsvård och psykvård som inte bor i eget rum. Vi vill sätta i gång med ett stort stimulansprogram, så att alla som så önskar får möjlighet att på detta sätt värna sin egen integritet. Vi vill satsa 100 miljoner på att bygga ut gruppbostäder för demenssjuka, som i dag i mycket stor utsträckning far illa på stora institutioner. Vidare har vi föreslagit ett statsbidrag på 200 miljoner för åtgärder som syftar till att få bort eller radikalt korta ned de köer och väntelistor som i dag finns inom den specialiserade sjukvården. Den här inriktningen på vård är också fördelningspolitiskt motiverad. De som får ut mest av en extra basbeloppshöjning är de pensionärer som har maximal ATP-poäng. Det är mestadels pensionärer som är unga och krya. De som har största behovet av en fungerande vård är däremot de riktigt gamla, som till största delen lever på enbart folkpension och pensionstillskott. Med regeringsförslaget ökar klyftorna mellan olika pensionärsgrupper. En ensamstående pensionär som har högsta ATP får ut 243 kr. per månad, medan den som inte har ATP enbart får ut 72 kr. per månad. Allra sämst blir, i vanlig ordning, utfallet för undantagandepensionärerna, som enbart får 48 kr. per månad. Medan regeringen alltså satsar mest på de bäst ställda pensionärerna, tycker vi att det är riktigare att särskilt stödja de sämst ställda pensionärerna. Därför har vi föreslagit att diskrimineringen av undantagande pensionärerna skall upphöra och att de äntligen skall få sina pensionstillskott. Med nuvarande basbelopp innebär det ett påslag med drygt 1 000 kr. i månaden, eller med 12 384 kr. per år. 59 Herr talman! Folkpartiet har som princip att vi betalar för våra förslag. Vi delar inte ut godis på krita, inte ens vuxengodis. Den principen delar inte alla. Vi ser t.ex. med förvåning på moderata samlingspartiet, som accepterar basbeloppshöjningen men inte föreslår någon finansiering — i stället avser man tydligen att successivt plundra AP-fonden. En sådan politik kan vi inte bedöma som annat än oansvarig. I den pensionsdebatt som fördes på 50-talet förordade både folkpartiet och moderaterna den s.k. premiereservmetoden, som innebär att man bygger upp reserver för att kunna betala ut framtida pensioner. ATP-systemet, somi stället antogs, bygger i det stora hela på den s.k. fördelningsmetoden, som innebär att man varje år genom avgifter skall finansiera de pensioner som betalas ut. Nu inför moderaterna en tredje metod, som innebär att man varje år skall ta in mindre i avgifter än vad man betalar ut. De tar av våra gemensamma sparmedel för att finansiera en ökad konsumtion. Jag finner det ytterst beklämmande att moderaterna har slagit in på denna nya väg, och det har de därtill gjort i ett konjunkturläge där alla är överens om att konsumtionen måste hållas tillbaka. Vi hade väntat oss bättre av ett parti som säger sig vilja hålla igen på de offentliga utgifterna. Vi fick av Nils Carlshamre en förklaring till att moderaterna hade valt denna väg, och det var att bindande löften skall uppfyllas. Jag måste erkänna att jag inte alls förstår det resonemanget. Menar verkligen Nils Carlshamre att alla bindande löften skall uppfyllas, oavsett vem som har utställt dem? Skall vpk:s, folkpartiets, centerns och socialdemokraternas vallöften alla infrias av moderata samlingspartiet? I folkpartiet försöker vi infria våra egna löften — vi tar inte ansvar för de vallöften som andra partier i lättsinne kan tänkas ha utställt. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är helt klart att moderata samlingspartiet inte ensamt kan infria alla partiers vallöften — vi vill inte heller göra det. Men det löfte som jag nu åberopade är något mer än ett vallöfte. Det har nämligen upprepats vid flera tillfällen, inte bara av ett parti i val utan av Sveriges regering, och då blir det litet annorlunda. En välkänd statsvetare som Daniel Tarschys måste ändå ha klart för sig något av villkoren för arbetet i en parlamentarisk demokrati. Det går faktiskt inte att göra så att man, när landet byter regering, drar ett streck över alla utfästelser som den avgångna regeringen har ingått, utan där har vi ett gemensamt ansvar. Min tanke var inte märkvärdigare än så. Jag lovar att Daniel Tarschys även i fortsättningen skall få ha flertalet av sina vallöften i fred för moderaterna.

Herr talman! Vi har i folkpartiet den egenheten att vi betalar för våra vallöften. Vad moderaterna nu gör är att infria ett löfte av den socialdemokratiska regeringen utan att betala för detta löfte. Det är hederligt att säga till svenska folket att vi skall genomföra de reformer och bevilja de förmåner som vi kan och tala om hur de skall finansieras. Det är inte lika hederligt att dela ut förmånerna men inte tala om hur de skall finansieras. På denna punkt har moderata samlingspartiet brustit i den ekonomiska och politiska moral som är nödvändig, inte minst för att att ett borgerligt regeringsalternativ skall bli trovärdigt.
Herr talman! I sitt första inlägg snuddade Daniel Tarschys vid konjunktursituationen — det är den som har varit det viktiga för oss. Konsumtionen är för hög — det är det som behöver balanseras. Det finns inte i dag något kamrersmässigt, kassamässigt behov av en förstärkning av en finansiering för att kronorna skall komma ut. Vi har dessutom tid på oss, drygt ett halvår. Moderaterna kommer att lägga fram förslag till de stabiliseringsåtgärder som behövs, av både detta skäl och andra skäl. Jag hoppas att andra partier kommer att ställa upp. Därtill kommer att vi moderater kanske har en något annorlunda syn på AP-fonden. Jag trodde väldigt länge att vi hade en gemensam syn, att den betraktades som möjligen ett nödvändigt ont men i varje fall inte som något gott. En ytterligare real tillväxt av fonden är inte nödvändig, i all synnerhet med tanke på hur den mer och mer börjar användas som ett ekonomiskpolitiskt instrument i en riktning som varken Daniel Tarschys eller jag gillar. Så länge intäkterna räcker till kan de mycket väl användas även till att finansiera denna lilla utgift. Däremot måste stabiliseringspolitiken förbättras, om detta skall kunna skötas i längden.

Herr talman! Nils Carlshamre gör det för lätt för sig, när han vill inskränka detta till ett konjunkturproblem. I själva verket genomförs nu en extra basbeloppshöjning, som kräver varaktig finansiering år för år. Det är inte någonting som kan lösas genom tillfälliga, konjunkturmässiga åtgärder, utan det är ett varaktigt åtagande som görs och som kommer att följa oss för all tid framöver. Då är det desto viktigare att ha en trovärdig finansiering. I dagens konjunkturläge är det dessutom extra viktigt med en finansiering. Det är helt missvisande att säga att pengarna finns. De finns självfallet i den triviala meningen att det alltid finns pengar i riksbanken, om man vill använda sedelpressen, eller att det alltid finns sparmedel i fonderna, om man vill använda dem till konsumtion. Men frågan är: Finns det pengar som kan användas till konsumtion i dag utan att samhällsekonomin lider illa? Nej, sådana pengar finns inte. Det är utifrån den insikten, som moderaterna i finansutskottet för övrigt delar, som vi i folkpartiet har sagt att vi inte kan gå med på ökade förmåner utan att det också erbjuds en finansiering.

Herr talman! Socialdemokraternas relation till Sveriges pensionärer präglas av att socialdemokraterna lovar mer än vad de kan hålla. Det är naturligtvis inte någon bra grund att bygga ett förtroende på. Det är inte heller någon bra grund för att ge de äldre en trygghet som de kan lita till. De de som skulle få den största delen av kakan, men även då blev det en helt galen fördelning. Basbeloppet skall varje år fastställas av regeringen. Basbeloppet 1988 är 24 500 kr., och det nya basbeloppet fastställs sedan med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före det år basbeloppet avser och prisläget i november 1986. Nu har regeringen föreslagit att man för att kompensera pensionärerna för devalveringseffekten skall höja basbeloppet extra fr.o.m. den 1 januari 1989. Man har gjort på samma sätt tidigare. Kravet på kompensation för devalveringseffekten restes snabbt från pensionärsorganisationerna. Det var ett blandat budskap från regeringen den gången. Man påstod att pensionärerna hade visat sig villiga att ställa upp och dra sitt strå till stacken för att stabilisera den svenska ekonomin. Det blev en debatt med dubbla budskap — tydligen var regeringens budskap den gången inte riktigt korrekt. I dag gäller beskedet att pensionärerna skall kompenseras för devalveringseffekten. Att manipulera med basbeloppet innebär att man samtidigt ändrar flera förmåner eller utgifter som är baserade på det gällande basbeloppet. I praktiken innebär det alltså betydligt större förändringar än vad som var tänkt. Detta vänder vi oss mot från centerns sida med stor bestämdhet. Vi anser att pensionärerna är en grupp som till vissa delar behöver kompenseras för de fördyringar som devalveringen har inneburit, men det finns andra sätt än dem som regeringen föreslår för att ge de sämst ställda pensionärerna en bättre situation. Vi i centern föreslår i stället en kompensation genom att folkpensionen höjs från 96 96 till 98 96 av basbeloppet samt att pensionstillskottet höjs från 48 90 till 50 26 av basbeloppet för ålderspensionär och till 100 2 av basbeloppet för förtidspensionärer. Vi vill återigen framhålla den orättvisa rörande möjligheten att få ett pensionstillskott som föreligger för dem som inte är med i ATP-systemet, de s.k. undantagandepensionärerna. Deras kommunala bostadstillägg minskas t.o.m. med en tänkt ATP, och det innebär att de får en mycket svår ekonomisk situation. Just denna grupp pensionärer tillhör de sämst ställda pensionärerna. Pensionären med en hög ATP har det inte mest besvärligt, men kompenseras nu bäst av alla i pensionärsgrupperna. Pensionstillskottet tillkom sedan ATP-pensionen genomförts, och de båda pensionsformerna har inte samma finansieringskälla. För alla som har låg ATP eller enbart folkpension anser vi att det bör utgå ett pensionstillskott. De s.k. undantagandepensionärerna behöver detta lika mycket som de som har en låg ATP. Med anledning av vårt och regeringens förslag om en bättre fördelningsprofil skriver utskottet, att nettoeffekterna för pensionärerna av de två metoderna inte skiljer sig i någon högre grad. Utskottet framhåller vidare att varje höjning av grundpensionen, pensionstillskotten eller basbeloppet innebär att avtrappningen måste justeras uppåt i inkomstklasserna, om inte alltför kraftiga marginaleffekter skall uppstå. Detta är riktigt, men justering av skattereglerna sker även när folkpensionen höjs. Den justeringen innebär att de faktiska förhållandena blir bestående eller bättre. Den enskilde får behålla mer. Utskottet skriver vidare: För pensionärer med högre ATP ger en basbeloppshöjning i regel en något bättre kompensation. Ja, det är precis vad vi från centerns sida har framhållit. Den fördelningspolitiska profilen blir till förmån för dem som har en hög ATP. Är det månne skälet till att moderaterna ställer upp på regeringens förslag? Vi från centern kan dock inte acceptera detta förhållande. Vi vill ge mer till dem som i dag verkligen är de sämst ställda bland pensionärerna. Vi har yrkat avslag på propositionens förslag. Det är inte något nytt. Vi gjorde det vid det föregående tillfälle då det var aktuellt att manipulera med basbeloppet på ett för oss främmande sätt. Finansieringen av vårt förslag sker inte med en höjning av ATP-avgiften. Det förtjänar att påpekas att den höjning av ATP-avgiften som kommer att ske ger en ökad inkomst, som med 500 miljoner överstiger den kostnad som höjningen av basbeloppet betingar. Vad föranleder regeringen att ta ut mer i avgiftshöjningar än reformen kräver? Skall arbetsgivarna eller arbetstagarna kompenseras med något för att de ställer upp med denna inkomstförstärkning? Någon ytterligare kostnad för ATP-systemet innebär inte vårt förslag. Inte heller ger vårt förslag effekter för studiemedelssystemet, bidragsförskotten eller alla de övriga höjningar som föranleds av en höjning av basbeloppet. Centerns förslag gynnar renodlat de sämst ställda pensionärerna. Vi lovar inte mer än vad vi kan hålla i det sammanhanget. Det är de pensionärer som lever under knappa omständigheter som skall kompenseras för devalveringseffekten. De har inte råd att ställa upp för att hjälpa svensk ekonomi på fötter. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2, 6 och 8.

Herr talman! Det finns ca 550 000 ålderspensionärer som endast har fått pension och pensionstillskott, eller en ATP som inte överstiger pensionstillskottet. Majoriteten av dem är kvinnor. Folkpension och pensionstillskott för en ensamstående uppgår fr.o.m. 1988 till 3 096 kr. per månad. Normen för socialbidrag för ensamstående är 2 475 kr. i månaden, när hyran och lokala resor är betalda. Den folkpensionär som är berättigad till pensionstillskott får även fullt kommunalt bostadstillägg. Med de nya regler som gäller för 1988 är det lagstadgade kommunala bostadstillägget 1136 kr. per månad. Det innebär att de pensionärer som bor i en kommun som exakt följer reglerna, dvs. betalar 80 20 av hyran mellan 80 och 1 500 kr, och har en hyra över 1 800 kr. per månad får en levnadsstandard som är lägre än socialbidragsnivån. Enligt bostadsstyrelsen är den genomsnittliga hyran i landet för en bostad på två rum och kök — vilket är vad den ensamstående skall ha — nära 1 700 kr. i månaden för 1988. När den genomsnittliga hyran är 1 700 kr., innebär det i praktiken att det finns åtskilliga tvårumslägenheter som är betydligt dyrare. Det finns alltså en betydande grupp folkpensionärer som lever under mycket knappa förhållanden, ja, t.o.m. under socialbidragsnormen. Vpk anser det därför som mest angeläget att höja grundpensionen och pensions tillskottet. Genom vårt förslag får alla pensionärer en årlig höjning med 1 032 kr. Det är givetvis inga stora pengar, det vet också vi. Men den fördelningspolitiska profilen är rättvis. Alla pensionärer fick höjda kostnader genom devalveringen. De ökade kostnaderna för mat och bostäder slog hårdare mot dem som har låga inkomster, eftersom största delen av deras tillgångar måste användas till dessa livsnödvändigheter. Regeringens förslag om en höjning av basbeloppet ger de sämst ställda pensionärerna 864 kr. extra per år. Den som har genomsnittlig ATP-poäng får 1 476 kr. extra per år och den som har full ATP får ett par tusenlappar till. Regeringsförslagets fördelningspolitiska profil är att ju högre pensionsinkomsten är, desto mer får pensionären i extra tilldelning. Det är den gamla regeln: Den som har skall varda givet. Ett vanligt argument som används mot vårt förslag att höja grundpensionen för att minska inkomstskillnaden mellan lågoch högavlönade pensionärer är att kommunalt bostadstillägg och skatteavdrag för de lågavlönade gör att de faktiska skillnaderna i nettoinkomst mellan lågoch högavlönade pensionärer inte är så betydelsefulla. Vi i vpk anser inte detta. Nettoskillnaden mellan lägsta och högsta pension, när man har tagit hänsyn till alla dessa effekter, är 2 250 kr. i månaden. För den pensionär som lever på marginalen, runt socialbidragsnormen, har varje extra hundralapp betydelse. Att pensionen står i en direkt relation till tidigare inkomst innebär att den lågavlönade pensionären också varit lågavlönad under sin yrkesverksamma tid och därmed knappast haft någon möjlighet att samla på sig något i ladorna, vare sig kapital på någon bankbok eller några fasta egendomar. Detta faktum har givetvis också betydelse för hur man klarar att leva på pensionen. Det är kanske inte så svårt att leva på en knapp pension, om man har en bra bankbok att nalla av under tiden. Men för den som inte har det är förhållandet helt annorlunda. Vpk anser att det nu är dags att höja grundpensionerna. Jag vill i detta sammanhang också aktualisera att vi från vpk:s sida anser att tiden är mogen att göra en större förändring i systemet. Vi tror att man bör slå ihop folkpensionen och pensionstillskotten till en grundpension. På så sätt blir systemet i första hand mycket lättare att överblicka för den enskilde, och man kommer också till rätta med en del av marginaleffekterna för de ATP pensionärer som har låg ATP-poäng. Vi återkommer till detta vid ett senare tillfälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 9.

Herr talman! Jag har en alldeles bestämd känsla av att jag måste återföra debatten till vad den egentligen handlar om. Det gäller att infria det löfte vi har givit pensionärerna att de skall få ersättning för devalveringseffekten. Vi tog det första steget vid en debatt den 9 april förra året, då man beslutade om en viss höjning. Jag vill gå tillbaka till propositionen, som ligger till grund för utskottets betänkande 31, och vari föreslås att en extra höjning av basbeloppet med 600 kr. skall ske fr.o.m. den 1 januari 1989.

fr.o.m. den 1 juli 1987 höjdes basbeloppet med 400 kr. som ett första steg till kompensation för devalveringseffekten. Nu återstår alltså 2,34 70 för att pensionärerna skall få full kompensation. Det sker liksom förra året genom en extra höjning av basbeloppet. Genom ett sådant förfarande kommer kompensationen att ges till samma pensionärskategorier som fick avstå från höjningen 1984 och med ett belopp som motsvarar den då uteblivna höjningen av basbeloppet. De 2,34 96 som återstår att kompensera för motsvarar i nuvarande penningvärde en höjning av basbeloppet med 600 kr. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen av den svenska ekonomin förordas i propositionen att den resterande delen av kompensationen kommer pensionärerna till godo fr.o.m. den 1 januari 1989. För de enskilda pensionärerna innebär basbeloppshöjningen en extra höjning av pensionen med 864 kr. per år för en pensionär utan ATP. Förslaget innebär en årlig ökning av de allmänna pensionsutgifterna med tillsammans 2 650 milj.kr., varav 1 210 milj.kr. avser folkpension och 1 440 milj.kr. avser ATP. Jag har lyssnat på debatten, och det har varit mycket intressant att ta del av de olika inläggen. Nils Carlshamre anser att det är riktigt att höja basbeloppet och att det bör ske från den 1 januari 1989. Däremot ställer Nils Carlshamre inte upp på finansieringen. Han menar att det har att göra med tillväxten och med en ökad åtstramning och säger att man inte skall späda på fonderna. Med anledning av de utgifter och den belastning som den extra basbeloppshöjningen kommer att innebära för fonderna bör extra medel tillföras. Jag anser att regeringen i propositionen har gjort en god avvägning, och det anser också utskottsmajoriteten. Det var intressant att konstatera att Daniel Tarschys är betydligt bättre på de områden som ligger inom ramen för det fackutskott där han är ordförande än han är i dagens debatt. Jag vet inte om folkpartiet försöker dölja att man förra året inte hade något förslag till höjning till folkpensionärerna över huvud taget. Man har det inte heller i år utan talar i stället om någonting helt annat. Förra året gällde det enbart eget rum. Nu är det utvecklat till att också gälla vård i allmänhet och en sjukvårdsutbyggnad när det gäller operationer där man säger att man vill kompensera dessa kostnader fullt ut. Men det är ju i stället pensionärerna som får vara med och betala för den utbyggnaden genom att de inte erhåller någon kompensation för devalveringseffekten som de har blivit lovade. Detta är löften som Daniel Tarschys inte har något besvär med. Folkpartiet har sagt i den politiska debatten att folkpartiet inte har givit något löfte och därför inte heller har något löfte att infria. Jag menar att det är Prot. 1987/88:133 betydelsefullt för pensionärerna att lyssna just på detta. Vi vill ha ett samhälle där de unga betalar för de gamla och de friska för de sjuka, men folkpartiet vill väl ha en ändrad tingens ordning. Det har också diskuterats ATP-poäng och i olika anföranden också undantagandepensionärerna. Jag skall återkomma till detta. Daniel Tarschys talade om vad som hände i ATP-debatten på 50-talet men glömde bort att tala om att folkpartiet då ville ha en 40-årig intjänandetid. Man ändrade sig i slutskedet och nu är tongångarna litet annorlunda, när vi diskuterar intjänandetid och bästa år. Jag skulle vilja veta om Daniel Tarschys anser att en borgerlig regering kan säga: Vi beslutade i riksdagen i juni 1988 att pensionärerna skulle få den sista biten av kompensationen för devalveringseffekten, men det är inte vårt bord längre. Vi har inte givit något löfte och har inget löfte att infria. Det är betydelsfullt för pensionärerna att få veta Daniel Tarschys och folkpartiets inställning till den frågan. Förra året hade alla partier olika förslag, men när jag hörde på Karin Israelssons inlägg konstaterade jag att i varje fall vpk och centern kommit fram till procentsatser som både vad gäller grundpension och pensionstillskott överensstämmer med varandra. Samtidigt framhärdar ni med att säga att ni talar för de sämst ställda pensionärerna. Era företrädare i pensionsberedningen borde har tagit er ur den villfarelsen. Det är inte de sämst ställda pensionärerna. Grundpension, pensionstillskott och lägsta kommunala bostadstillägg motsvarar ungefär 90 96 av en industriarbetarpension i dag. De allra sämst ställda pensionärerna finns det däremot inte en rad om i motionerna. Det är de som har strax över ett halvt basbelopp i ATP-pension och strax över vad ett pensionstillägg ger. Dessa pensionärer kan få sitt kommunala bostadstillägg sänkt och de kan också råka ut för skatteeffekter. Den biten utreds nu i pensionsberedningen, därför att vi är helt klara över att dessa är de sämst ställda pensionärerna. Ni ville inte lagstadga om det kommunala bostadstillägget förra året, Karin Israelsson. Det nämndes heller ingenting om det i debatten i dag. Men de sämst ställda pensionärerna fick genom de nya reglerna beträffande det kommunala bostadstillägget avsevärda höjningar i de kommuner där det var ett mycket lågt kommunalt bostadstillägg. Man behövde inte ha mer än 850-900 kr. för att få statsbidrag. Nu höjdes ju beloppet högst väsentligt. Ingenting hindrar en kommun att höja utöver det fastställda beloppet, om man vill hjälpa de sämst ställda pensionärerna. Men ett sådant handlingssätt ser man sällan prov på. Om ni nu tycker att det är svårt att höja basbeloppet, skulle det kunna göras en kraftansträngning i kommunerna för att få en förbättring den vägen. Pensionsberedningen har konstaterat att just det kommunala bostadstillägget är helt avgörande för den enskilde pensionärens ekonomi och möjligheter. När det gäller undantagandepensionärerna skall vi kanske erinra om vad riksdagen har beslutat och vad riksdagen har beställt. Vi har beställt att man skall göra en kartläggning av dels hur många personer det är fråga om, dels personernas ekonomiska situation. Samtliga politiska partier som är företrädda här ingår i den parlamentariska utredningen. Vi hade ett sammanträde i går och fick då den första kartläggningen. Alla tyckte att den inte var till fyllest för att man skulle kunna gå till beslut på den punkten. Det ansågs att man borde fördjupa studien beträffande just den ekonomiska situationen. Kanske jag får gå tillbaka i tiden och erinra om hur diskussionen gick när det var fråga om huruvida man skulle gå in i ATP-systemet eller om man skulle välja att stå utanför. Man fick då goda råd av sina politiska partier. Råden var de här: Satsa inte dina pengar på en socialistisk pension, plöj ned dem i ditt företag eller köp dig en pensionsförsäkring. Du som är ung har inte något behov av att få pengar när du blir gammal. Det är ju när du är ung som du vill ha pengarna. — Detta illustrerades med en gammal mormor som satt i gungstol och med en ung kvinna med ett barn i var hand. Det är klart att det där var bestickande. Man ville väl ha pengarna medan man var ung, för när man var gammal skulle man tydligen klara sig ändå. När det funnits fem möjligheter att gå in i systemet utan att man kanske gjort det, tycker jag att Karin Söder har all heder av att hon lade fram ett förslag med förbud att ställa sig utanför ATP. Nu är man alltså skyldig att vara medi ATP, även om man är egen företagare. Det är alldeles förträffligt, men Karin Söder glömde bara att lägga fram förslaget att alla som varit undantagna bör komma med i systemet. Förslaget hade passat utmärkt att vara med i det sammanhanget. Där hörde det hemma. Nu arbetar, som sagt, pensionsberedningen vidare. Kartläggningen skall presenteras i beredningen, och ingen hade alltså något att invända i går. Karin Israelsson sade att vi manipulerar med basbeloppet på ett för oss främmande sätt. Hon menade naturligtvis att det var på ett för centern främmande sätt. Centern var ju inte ensam. Alla de tre borgerliga partierna i den borgerliga regeringen startade ju manipulationen med basbeloppet. Man skulle ha vad man kallade ett rensat konsumentprisindex. Med ”rensat” menade man att man skulle ta bort bl.a. kostnader för oljeprishöjningen och punktskatterna. Detta innebar en stadig glidning som inte var bra. På sikt skulle ATP-pensionen urgröpas. Detta var en för oss ffträmmande metod, så den manipulationen rättades till när socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Vi har försökt att återställa det basbelopp som vi började med. Enligt vår åsikt är detta basbelopp väl värt att slå vakt om. Det är också viktigt att vi, när pensionärerna icke har fått de basbeloppshöjningar som de skulle ha, ser till att vi infriar vallöftena fullt ut. Men jag är ännu orolig med tanke på Daniel Tarschys åsikt att man inte behöver hålla löftena, eftersom det inte var egna löften. Herr talman! Jag yrkar på alla punkter bifall till hemställan i betänkandet 31 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Här talas mycket om löften. Får jag börja med att ställa en fråga till Doris Håvik om det löfte som ni socialdemokrater har givit till skattebetalarna. Ingvar Carlsson började mycket tidigt under den här valperioden med att förklara att målet var att pressa ned skattetrycket, som då var 51,5 Jo. I dag är skattetrycket 55 96. Det har ökat inte minst till följd av de förslag som Doris Håvik har lagt fram här i kammaren eller som har haft anknytning till socialförsäkringsutskottet. Nu föreslås en ytterligare skatteskärpning med 0,4 90. Jag skulle vilja fråga Doris Håvik: När avser ni socialdemokrater att börja infria löftet till skattebetalarna? Sedan var Doris Håvik orolig för att vi inte skulle respektera riksdagens beslut. Självfallet kommer vi att respektera riksdagens beslut. Om riksdagen i dag beslutar att höja basbeloppet mer än vi föreslår, kommer vi att respektera detta. Men vi tar oss friheten att innan beslutet har fattats framföra vår egen ståndpunkt. Denna är att man inte bör genomföra förmånsökningar som inte kan finansieras, och vi bör inte öka skattetrycket i Sverige. Jag försökte sätta in det hela i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Bakgrunden till både den förändring som den borgerliga regeringen gjorde och till devalveringen är ju att den svenska ekonomin har drabbats av starka prishöjningar utifrån, prishöjningar som vi inte som nation kan kompensera oss för. Om vi sätter i gång och börjar kompensera oss inbördes vid utifrån kommande prishöjningar, uppstår en karusell av tvivelaktigt slag, vilket skulle ytterligare försvaga den svenska ekonomin. I mitt anförande har jag påvisat att pensionärerna inte har haft en oförmånlig inkomstutveckling, varken under den borgerliga perioden eller under den socialdemokratiska perioden. Då återstår frågan: Vad är det man vill kompensera pensionärerna för?

Herr talman! Doris Håvik gav mig inget svar på min fråga. Jag frågade varför man tar ut mera i ATP-avgifter än vad som är motiverat för att finansiera den reform som man nu ämnar genomföra. Vidare frågade jag hur man kan tycka att ekonomin är så pass god att man kan höja avgifter för arbetstagare och arbetsgivare. Det tyder på att det inte riktigt går ihop ekonomiskt. Man tror alltså inte att AP-fonderna kommer att få de inkomster som krävs för reformens genomförande. Det handlar kanske mest om att det är valår i år. Vi strider om vilka de sämst ställda pensionärerna är, men här rör det sig om rätt stora grupper inom pensionärskollektivet. Att de som har en låg ATP har det ännu sämre än de som inte har någon ATP är ju en felaktighet i ATP-systemet, som Doris Håvik pekade på. Det finns alltså svagheter i systemet. Centern anser att det kommunala bostadstillägget är en kommunal angelägenhet. På kommunal nivå kan man bäst avgöra vilket behov det finns att stärka pensionärernas ekonomi. Förhållandena varierar också mycket i olika delar av landet. Faktum är också att pensionärer med bara folkpension och pensionstillskott i vissa fall har det mycket bekymmersamt. KBT utgår kanske inte, t.ex. på grund av att pensionären är ägare till fastighet. Det är bra att vi från centerns sida äntligen har fått gehör från de andra partierna för förslaget att se över hur undantagandepensionärerna verkligen har det. Jag tror nog att den syn som vi har haft på problemen kommer att bekräftas vid den kartläggningen, nämligen att undantagandepensionärerna är en stor grupp av företagare under mycket små omständigheter som inte såg någon möjlighet att klara det avgiftsuttag som det innebar att gå med i ATP-systemet. Sedan vet alla hur svårt det är med den information som går ut om socialförsäkringssystem och pensionssystem. Det har inte varit så lätt alla gånger för undantagandepensionärerna att gå med i systemet, även om det funnits möjlighet att göra det under årens lopp. Och pensionstillskotten var inte aktuella när de begärde undantagande. Slutligen vill jag fråga Doris Håvik varför ATP-avgiften höjs på det sätt som sker. Det ger också effekter som kanske är mycket negativa.
Herr talman! Jag är övertygad om att Doris Håvik är medveten om att det förslag som regeringen har lagt fram om höjning av basbeloppet är ett orättvist förslag. Det har en fördelningspolitisk profil som strider mot den fördelningspolitik som man har bedrivit tidigare inom arbetarrörelsen. Jag är också övertygad om, herr talman, att Doris Håvik som gammal socialdemokrat tycker att det här är besvärande. Därför försöker hon föra ett resonemang om vilka pensionärer som egentligen är de sämst ställda. Hon vill då hävda att centerpartiet och vpk för fram dem som inte har någon ATP alls och att de som har en ytterst liten ATP nog egentligen har det sämre ändå. Vilka grupper som är de sämst ställda tror jag att vi kan bli överens om. Om vi nu stannar vid att det är de som har bara en halv ATP-poäng, måste jag säga att det är märkligt att socialdemokraterna inte har lagt fram ett förslag som skulle gynna den gruppen. Tittar man på det socialdemokratiska förslaget, kan man ju tro att det är de pensionärer som har den allra högsta ATP-poängen som har det allra sämst i pensionärskollektivet, eftersom det är de pensionärerna som får allra mest enligt det socialdemokratiska förslaget. Vpk har lagt fram ett annat förslag, där alla pensionärer får lika mycket pengar, och i realiteten ger det mest till de lågavlönade.
Herr talman! Till Daniel Tarschys, som inledde sitt anförande med att tala om skatteeffekterna och skatteökningen som skett under socialdemokraternas regeringstid och fortsatte med det i sin replik, vill jag säga att den debatten är utomordentligt lämplig att ta upp nästa torsdag, när hela finanspolitiken skall diskuteras. Det är där den debatten egentligen hör hemma. För Karin Israelsson vill jag peka på att det är för att se på effekterna för undantagandepensionärerna som pensionsberedningen har fått i uppdrag att göra en kartläggning. Den uppgiften har vi också, vill jag säga till Margéö Ingvardsson, beroende på en motion som Margö Ingvardsson har väckt. Vi skall göra en kartläggning och även se till de ekonomiska effekterna. Karin Israelsson påstår att vi tar ut mer pengar än vad som egentligen behövs. Åtagandet att betala ut resten av kompensationen för devalveringseffekten kostar pengar, och vi har en vana inom socialdemokratin att inte lättsinnigt skapa underskott utan se till att vi finansierar vad vi skall betala ut. Det belopp som tas ut anser vi vara väl avvägt med tanke på de åtaganden vi har gjort genom löftet till pensionärerna. Vilka är de sämst ställda pensionärerna? Det har pensionsberedningen enligt sina direktiv att titta på. Vi skall undersöka vad som kan ha hänt under resans gång från 1963, när de första ATP-pensionerna betalades ut med två tjugondedelar, fram till nästa år när pension betalas ut med 30 trettiondedelar till personer som är födda 1924, vilka är de första som kunnat tjäna in 30 år. Vad som har hänt under hela detta utbyggnadsskede är ju oerhört viktigt att titta på för att kunna klarlägga om det behövs någon regeländring, om pensionerna skall vara relaterade till löner eller till konsumentprisindex, om vi skall ha en beräkning som kanske är en mix av både-och. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt i den parlamentariska utredningen analyserar och tar ställning till hur vi vill se ett tryggt och bra pensionssystem i vårt land. Enligt vad jag kan bedöma i fråga om dem som ingår i beredningen är alla besjälade av tanken att genomföra utredningsarbetet i enlighet med direktiven och lägga fram förslag som så småningom kommer på riksdagens bord.

Herr talman! Doris Håvik har ett förfinat sinne för vad som passar sig att ta uppiden här debatten. Hon uppträder som debattpolis och läxar upp mig för att jag tar upp frågor som inte hör hit. Jag sade att vi i folkpartiet tycker att det är viktigare att nu satsa på vården än på höjda pensioner, utöver de höjningar som kommer när basbeloppet justeras upp vid årsskiftet. Doris Håvik anser att den debatten hör hemma i ett annat sammanhang. Nej, det kan den väl inte göra. Om vi menar att det är viktigare för de äldre i Sverige att vi tar itu med de oerhörda brister som finns i vården än att nu göra en extra basbeloppshöjning, då måtte det väl vara tillåtligt att diskutera den saken när vi nu skall ta ställning till det förslag regeringen har lagt fram. Sedan säger hon att jag inte skall tala om skatter nu, utan det kan jag göra i skattedebatten nästa vecka. Låt mig då påminna Doris Håvik om att förslag om skattehöjning med 0,4 76 läggs fram i just det betänkande som vi nu diskuterar, ett betänkande signerat Doris Håvik. När annars skall det vara tillåtet att diskutera denna skattehöjning om inte i dag? Jag ställde frågan till Doris Håvik och har inte fått något svar: När skall ni socialdemokrater börja uppfylla löftet till skattebetalarna att inte skärpa skattetrycket? Här tas nu ett steg mot ett högre skattetryck. Jag ställer frågan till det utskott som föreslår denna skatteskärpning: Är det genom skatteskärpningar som vi skall nå ett lägre skattetryck? Eller hur har ni annars tänkt er att nå till det målet?
Herr talman! Doris Håvik säger att socialdemokraterna finansierar det som skall genomföras, och det är alldeles riktigt. Man överfinansierart.o.m. den här reformen. Man gör det på det sättet att man ökar skatten och ökar ATP-avgiften. Men man fördelar inte det som tas ut av andra grupper i samhället, grupper som kanske nog så väl hade behövt pengarna, på ett bra sätt, utan man ger till dem som har det bäst ställt. Det är den fördelningen som vi i centerpartiet inte kan ställa upp på. Vi vill att de sämst ställda pensionärerna, även de med låg ATP, skall få förbättrade förhållanden och en bättre ekonomi. Det är de som behöver extra pengar, inte de som har den högsta ATP-pensionen.

Herr talman! Hela den diskussion som här förs av Daniel Tarschys, företrädare för folkpartiet, är ett sätt att dölja att man över huvud taget inte vill ge pensionärerna någonting. När man inte vill ge dem något påslag på pensionen —inte ta det sista steget i kompensationen för devalveringseffekten —- talar man om att pengarna i stället skall gå till vård och andra saker som folkpartiet hellre vill satsa på. Jag tycker att pensionärerna skall notera att folkpartiets politik är att inte uppfylla löftet om kompensation för det pensionärerna avstod ifrån när de inte fick någon höjning av basbeloppet 1984. Folkpartiet vill att pensionärerna skall säga: Ja, men då så. Vi får inte de pengarna, men kan de i stället komma till nytta i vården, får vi väl avstå och acceptera att löftet inte uppfylls. Den typen av politik kan vi absolut inte föra, Daniel Tarschys. Om vi skall diskutera skattefrågorna genomgripande, i ett stort sammanhang, både skatterna och vad vi får för dem, så hör det hemma i debatten om finanspolitiken i nästa vecka. Där hoppas jag att Daniel Tarschys kommer att delta. Karin Israelsson talar fortfarande om en överkompensation. Även om man avslagit metoden tycker man att det behövs pengar, men det får inte överkompenseras. Det behövs också pengar till den andra biten, men det finns inga förslag, och jag har därför inte tagit upp saken i debatten tidigare. Jag har velat peka på att eftersom vi väljer olika metoder, så behöver jag inte ägna tiden åt detta i debatten. Jag anser att propositionen är väl avvägd. Pensionärerna kan nu känna att sista steget tas den 1 januari 1989. Har de kunnat följa debatten borde de också börja känna oro för vissa uttalanden från talarstolen här i dag.

Herr talman! Pensionärerna blev de stora förlorarna vid 1982 års stordevalvering genom att de inte kompenserades för de prisstegringar som följde. Pensionärernas representanter var beredda på att göra de uppoffringar som krävdes. Regeringen har nu föreslagit en basbeloppshöjning, som tillsammans med det tilläggsbelopp till basbeloppet som infördes den 1 juni 1987 sägs kompensera pensionärerna för deras uppoffringar. Det kan förstås diskuteras. Pensionärerna har ju varje månad efter devalveringen fått en pension, som varit mindre än vad den skulle ha varit om devalveringen inte skett. Vad vi genom detta betänkande förmodligen kommer att besluta om, är att pensioner som utbetalas fr.o.m. den 1 januari 1989 kommer att ligga på samma nivå som de skulle ha legat på utan devalveringens effekter. Kds anser att politisk heder och moral kräver att regeringens utfästelser till pensionärerna infrias. Även om det är det socialdemokratiska partiets representanter som utfärdat löftet, anser vi från kds att kraven från pensionärerna är rimliga och bör tillgodoses, dock inte på det sätt som regeringen och socialförsäkringsutskottet förordar, utan genom att folkpensionen höjs. Genom höjningen av folkpensionen får alla pensionärer lika mycket av denna höjning per månad oavsett om de har hög, låg eller ingen ATP alls. Herr talman! Jag har svårt att värja mig från misstanken att socialdemokraterna kan ha någon liten valtaktisk tanke bakom sina dribblingar med pensionerna under senare år. Direkt efter valet 1982 och som en blixt från klar himmel följde devalveringen. Regeringen gör sedän upp med pensionärernas företrädare om att de inte skall bråka. Man lovar vidare att pensionärerna skall kompenseras, men drar ut på tiden. Detta gör att man under valrörelsen 1985 kan locka med att en röst på socialdemokraterna innebär en röst för höjda pensioner. När man nu sent omsider presenterat sitt förslag för kompensation, lägger man det tidsmässigt så att ett val kommer emellan. Så har man återigen möjlighet att i valet 1988 locka väljare med pensionsfrågan. År 1976 utgjorde folkpensionen 95 96 av basbeloppet för ensamstående och för gifta 77,5 90. År 1984 höjdes pensionen till 96 96 resp. 78,5 96. Till detta kommer pensionstillskottet som är 48 Jo av basbeloppet, lika för både gift och ogift. Detta innebär att en ogift ålderspensionär med pensionstillskott har 1,44 gånger basbeloppet eller 37 152 kr. och ett gift pensionärspar 2,53 gånger basbeloppet eller 65 274 kr. Denna konstruktion innebär att om två ogifta pensionärer gifter sig får de tillsammans 9 030 kr. mindre varje år än om de flyttar ihop utan att gifta sig. Detta är ett typexempel på hur samhällets regelsystem ekonomiskt missgynnar äktenskapet. Den ekonomiska skillnaden har sin historiska förklaring. Sedan kommunerna infört bostadsbidrag genom KBT föreligger inte längre skäl till denna stora skillnad när det gäller pensionsbelopp för gifta resp. ogifta. Därmed finns förutsättningar för att successivt minska skillnaden i folkpension mellan ogifta och gifta pensionärer. Kds har i en motion från allmänna motionstiden föreslagit att folkpensionen för ogifta pensionärer höjs från 96 96 av basbeloppet till 97 96 och för gifta pensionärer från 78 90 av basbeloppet till 81 20 av basbeloppet. Skillnaden i pension mellan ett gift par och ett sambopar minskar då i ett första steg med 774 kr. Inte ens med denna förbättring är förhållandena dock tillfredsställande, utan ytterligare åtgärder för att minska skillnaderna mellan de gifta och sammanboende pensionärerna måste vidtas. Herr talman! En höjning av pensionstillskottet skulle vara en åtgärd riktad till de sämst ställda pensionärerna. Pensionstillskottet bör höjas från 48 96 av basbeloppet till 50 96, samt för en förtidspensionär från 96 9o till 100 96 av basbeloppet. I en till betänkandet fogad folkpartistisk reservation framgår det att man inte vill se ”ytterligare höjningar av skattetrycket för att finansiera reformer”. Vidare skriver man att ”denna teknik för att höja pensionerna leder till att de pensionärer som redan har högst inkomster får det största påslaget”. Genom detta vill man ge intryck av ansvar och återhållsamhet i ekonomiskt kärva tider. Men det är väl ändå så att folkpartisterna får bestämma sig. Antingen är man mot nya reformer och då spelar tekniken ingen roll. Eller så anser man att den föreslagna tekniken är oacceptabel och då får man föreslå en annan teknik som man själv anser vara bättre. Från kristdemokratiskt håll anser vi att vi har funnit en bra väg att tillskjuta medel till ATP-systemet genom avskaffande av de kollektiva löntagarfonderna, och vi har också föreslagit ett annat, och som vi tycker, mer rättvist sätt för pensionshöjningen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2, 6 och 8.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att socialdemokraterna genom detta beslut sent omsider infriar sitt för sex år sedan avgivna löfte till pensionärerna. Men man gör det genom att bryta sitt löfte till skattebetalarna. Socialförsäkringsutskottets ordförande har här varit påfallande obenägen att tala om den del av det föreliggande betänkandet som innebär att skattetrycket i Sverige skruvas upp. Hon har hänvisat den debatten till ett annat tillfälle. Men det är nu riksdagen har att ta ställning till om skattetrycket i Sverige skall höjas eller inte. Vi föreslår att det inte skall höjas. Vi menar att socialdemokraterna, genom att här föreslå en skattehöjning, går ifrån både statsministerns och finansministerns klart uttalade ambition.

Herr talman! Under gårdagens debatt talade Gustav Persson länge och väl om nödvändigheten av att utjämna de ekonomiska resurserna mellan olika grupper, vilket skulle bidra till jämställdhet mellan män och kvinnor. Det synsättet vill jag protestera mot. Vad har den socialdemokratiska utjämningspolitiken egentligen medfört för kvinnorna? Vi har familjer där båda arbetar men där man trots detta inte kan leva på sin lön sedan man betalat skatten utan i stället måste bli beroende av bidrag. Vi anser det moderata förslaget om 15 000 kr. avdrag per barn för alla barn upp till 20 år så länge de går kvar i skolan vara mycket bättre. Varför är då detta bättre? Jo, därför att familjen då själv kan påverka sin ekonomiska situation och inte blir beroende av politiska beslut och inte heller blir fånge i det politiska nätet. Vad vi vill är att familjen skall få fatta flera egna beslut i stället för att överlämna dem till politikerna. Det är det som är valfrihet, och det utgör också en grund för jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta var jag inne på också i går. Gustav Persson talade i går om vårdnadsbidraget. Såvitt jag förstår begriper Gustav Persson inte ett dugg av vad detta innebär, men det gör kanske inte så mycket, eftersom många av hans väljare har klart för sig att vårdnadsbidrag är rättvisare och ger flera valmöjligheter för familjen. Ända långt in i de socialdemokratiska leden uttrycker man sympati för vårt förslag. Vad det handlar om är att de pengar som det gäller överförs från politikernas till familjernas sfär, så att de senare i större utsträckning kan fatta enskilda beslut. Vi kan då inte säga vilken typ av barnomsorg som familjen kommer att välja. I går sade Gustav Persson tvärsäkert att det behövs flera daghem. Det kan hända att så är förhållandet, men vi kan inte säga att det är så. Det är inte säkert. Det är inte heller säkert att det behöver byggas lika många kommunala daghem som i dag. Det är ju inte vare sig Gustav Persson eller jag som skall besluta om detta, utan familjerna själva. Vårdnadsbidraget ger en möjlighet att utöka rättvisan och gör att familjerna kan välja den typ av barnomsorg som de vill ha. Skillnaden mellan våra ståndpunkter har just med valfriheten att göra. Gustav Persson vari går inne på ett avskräckande exempel när det gäller en av våra reservationer. Det handlar om kvotering. Vi är emot kvotering.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson, jag håller fortfarande fast vid att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla. Bidraget utgör 41 kr. per dag. Det kan ingen vanlig människa leva på. Det vet vi. Jag tror att Ingrid Hemmingsson avslöjade sanningen när hon sade att det kanske betyder att vi inte behöver bygga så många daghem. Däri ligger nog kärnan när ni föreslår ett vårdnadsbidrag — att minska samhällets totala resurser på barnomsorgsområdet. Jag tror att det är det ni innerst inne vill. Till Charlotte Branting vill jag säga det är möjligt att ni som ni påstår inte vill försämra föräldraförsäkringen. Om ni emellertid sänker sjukförsäkring en till 80 26, förmodar jag att föräldraförsäkringen också måste sänkas till samma nivå. Det har ni inte sagt något om. Såvitt jag förstår är dessa försäkringar kommunicerande kärl i detta avseende. När det gäller de 5 milj.kr. som föreslås för tidsanvändningsstudier, tror jag att det är viktigt att ha sådana studier. Om man jämför med exempelvis Norge finner man att vi har mycket sämre tidsanvändningsstudier. Jämför man med övriga nordiska länder ligger vi också efter på detta område. Tidsanvändningsstudier är mycket viktiga och ligger helt i linje med den proposition som regeringen har lagt. Man skulle göra en analys och utifrån den bygga upp de mål och de medel med vilka man skall göra insatser. Det kommer att bli en utredning om jämställdhetslagen. Det är regeringen som avgör hur den skall utformas. Om riksdagen har beställt en utredning, brukar regeringen svara för det. Får jag slutligen säga att denna proposition innebär ett mycket brett anslag för att komma åt de stora gruppernas problem. Det är helt enkelt syftet med detta. Det handlar om en femårig handlingsplan. Den bygger på att man skall göra en analys. Man skall sätta upp mål och ange medel för detta. Det här gäller områdena arbetslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, personalutbildning, regionalpolitik och näringspolitik. Det gäller också familjen, och det gäller kvinnornas inflytande. Vad diskuterar då de två borgerliga partierna moderaterna och folkpartiet i detta sammanhang? Jo, de diskuterar mest privatisering av barnomsorg och privatisering av äldreomsorg. Hur många kvinnor tror ni kan starta eget företag i Sverige? Kommer en privat barnomsorg att lösa de stora problemen inom barnomsorgen? Kommer en privatisering att lösa de stora problemen inom äldreomsorgen under 1990-talet? Nej! Det är frågor rörande privatisering ni diskuterar när vi i stället vill diskutera den breda jämställdhetspolitiken. Det beklagar jag. Tror ni att ni blir trovärdiga när det gäller jämställdhetspolitiken om ni för en sådan begränsad diskussion när vi för fram hela det breda perspektivet? Jag tror inte det. Ni har inte heller, det vill jag också påpeka, någon gemensam jämställdhetspolitik att komma med. Detta avslöjar väl dessutom ett bristande intresse för de stora arbetsmarknadspolitiska frågorna när det gäller jämställdhet.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till den inledande debatten, när vi nu för första gången diskuterar och debatterar en samlad handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Det har också varit mycket intressant att känna av att det, trots skillnader i politisk uppfattning och trots skilda uppfattningar om hur man skall nå vissa mål, finns en samlad enighet om att det är väsentligt att arbeta långsiktigt och att det är väsentligt och riktigt att arbeta med just en femårig handlingsplan. Detta femåriga perspektiv har valts just för att ge en större långsiktighet och för att markera en höjd ambitionsnivå när det gäller målen för det fortsatta arbetet. Strategin är att alla politikområden nu skall dra åt samma håll. Handlingsplanen har därför sin tonvikt på kvinnornas roll i ekonomin, jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, i utbildningen och i familjen samt kvinnors inflytande i samhället. De mål som anges skall vara ledstjärnor för det fortsatta arbetet inom myndigheter och organisationer och på arbetsplatser. En rad åtgärder föreslås för att vi skall nå målen. På grund av kammarens arbetssituation skall inte heller jag ta upp tiden med att redogöra för de olika förslagen. Både mål och åtgärder kan revideras och kompletteras under femårsperioden för att flytta fram positionerna. Jämställdhet innebär delvis nya roller för både kvinnor och män. Kvinnor får möjlighet att utveckla omsorgsrollen till att också omfatta yrkesarbete och inflytande. Män får vidga den traditionella försörjarrollen till att innehålla mera av föräldraskap och omvårdnad. Både kvinnor och män har allt att vinna på jämställdhet, att få utveckla flera roller jämsides och att få arbeta sida vid sida i livets olika skeden. Arbetet för jämställdhet måste därför gå hand i hand med en politik för ökad jämlikhet. En ekonomisk politik som syftar till arbete åt alla och fortsatt utjämning av klasskillnader, är en avgörande förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet skall gälla alla — inte bara några få. I mycket av det politiska arbetet är det viktigt att ibland titta i backspegeln och att lära av historien. Bara för en generation sedan ansåg många att det var självklart att gifta kvinnor enbart skulle ägna sig åt hem och barn och att de skulle försörjas av sina män. Förändringen av denna utveckling har varit möjlig tack vare en målmedveten socialdemokratisk politik inom många olika områden. Vi har visat att reformismen fungerar. Det går att flytta fram positionerna ytterligare. Herr talman! Den stora uppgiften nu är att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det är av avgörande betydelse för jämställdhet både i arbetslivet och i familjen. För att arbetstagare skall kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete krävs att arbetsorganisationen på alla arbetsplatser i betydligt bättre utsträckning anpassas just till detta. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har stor betydelse för kvinnor. Det gäller för dem som arbetar inom vårdoch serviceyrken. Men det gäller också för kvinnorna inom industrin, som ofta har monotona arbeten, vilka är psykiskt slitsamma och fysiskt ansträngande samt genom ensidigheten kan leda till belastningsskador. På många kvinnodominerade arbetsplatser är deltider och tillfälliga anställningar alltför vanliga. Vi har en stor andel deltidsarbetslösa kvinnor. Både offentliga och privata arbetsgivare bör ägna stor uppmärksamhet åt hur kvinnor skall kunna få fasta jobb och få arbeta den tid de önskar. Ofrivilliga deltider och långa serier av vikariat försvårar kvinnors möjligheter att försörja sig. Det motverkar dessutom strävandena att ge de anställda ett ökat inflytande i arbetet. Kvinnor får inte ses som en reservarmé på arbetsmarknaden, utan skall ha samma rätt som männen till fasta jobb. Att bryta de könsbundna utbildningsvalen är en viktig uppgift för skolan. Många olika vägar har prövats inom ramen för arbetsmarknadsdepartementets projektverksamhet, och de här erfarenheterna sprids över landet. Jag förutsätter att denna fråga får en central roll i det arbete som skall ske inom utbildningsdepartementet, när nu en särskild ledningsgrupp tillsätts för jämställdhetsfrågor. I dag utbildar sig flickor lika länge som pojkar. Så var inte fallet tidigare. De kvinnor som redan finns ute i arbetslivet måste därför särskilt uppmärksammas då det gäller fördelning av utbildning på arbetsplatserna. Annars riskerar kvinnorna att bli förlorare i den tekniska utvecklingen, när många typiska kvinnojobb förs bort eller utarmas. För att nå jämställdhet i arbetslivet måste många olika saker genomföras jämsides. Arbetets organisation, förbättring av arbetsmiljön, arbetstider och inflytande hänger nära samman. Därför är fortfarande frågan om utveckling av de anställdas inflytande viktig. Demokratiseringen av arbetslivet har bara börjat. Även arbetsgivarna har allt att vinna på att bättre ta vara på de anställdas kunskaper och erfarenheter. Och det gäller både kvinnor och män. Om jämställdhetsavtalen och jämställdhetsparagraferna i medbestämmandeavtalen efterlevdes skulle vi ha kommit mycket långt. Tyvärr är kunskapen om innehållet i dessa viktiga avtal mycket begränsade. Men planen innehåller förslag om hur situationen skall förbättras. Jämställdhetsarbetet skall också gå hand i hand med en politik som skapar bättre uppväxtvillkor för våra barn. Därför skall familjepolitiska reformer utformas så att barnen får en trygg omsorg medan föräldrarna arbetar och så att alla kvinnor och män kan få mer tid för barnen. Barnen måste få föräldrarnas tid. Riksdagens beslut om en förskola för alla barn senast år 1991 är utomordentligt viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Det är ytterst angeläget att alla kommuner tar sitt ansvar för att uppfylla detta mål. En förlängning av föräldraförsäkringen med ersättning enligt sjukpenningnivån kan ge både kvinnor och män mer tid för barnen — genom en längre ledighet när barnen är små eller en förkortning av den dagliga arbetstiden. Männen skall stimuleras att ta en större del av föräldraledigheten. En fortsatt utbyggnad och utveckling av den generella välfärdspolitiken — med utbildning, vård och omsorg för alla på lika villkor — är kompassriktningen för oss socialdemokrater. Den gemensamma sektorn är en viktig förutsättning för att både kvinnor och män skall kunna delta i arbetslivet. Mångfald och flexibilitet skall utvecklas inom den offentliga sektorn, så att människors skiftande behov under olika skeden av livet kan tillgodoses. Att trygga tillgången på välutbildad arbetskraft för välfärdssamhällets arbetsmarknad är därför en viktig uppgift för alla politiskt verksamma. Kvinnor och män skall dela makt, inflytande och ansvar på samhällets alla områden. Utredningen om kvinnorepresentation i statliga organ har i sitt betänkande Varannan Damernas visat att det tyvärr är långt dit. Här i riksdagen är var tredje ledamot kvinna. I statliga styrelser och kommittéer har bara 16 96 av uppdragen anförtrotts kvinnor. Handlingsplanens mål är att vi skall ha jämn könsfördelning inom en tioårsperiod. Projektverksamheten för att pröva nya metoder för att öka andelen kvinnor har redan startats, och förhoppningarna kring denna är mycket stora. Jag har också inbjudit de politiska kvinnoorganisationerna till en tvärpolitisk kampanj för att öka andelen kvinnor i de många regionala myndighetsstyrelser som kommer att utses efter valet i höst. Jag utgår från att partierna kommer att försöka höja ambitionsnivån när det gäller andelen kvinnor med uppdrag inom kommuner och landsting. De direkt folkvalda församlingarna har i dag cirka en tredjedel kvinnor. Men i styrelser och nämnder är könsfördelningen lika traditionell som på arbetsmarknaden. Det behövs fler kvinnor där man beslutar om planering av t.ex. bostäder och trafik och där man gör de övergripande ekonomiska prioriteringarna. Herr talman! Jämställdhet kan inte helt genomföras genom lagstiftning. Många beslut skall fattas av enskilda människor — val av utbildning och yrke eller arbetsfördelning i hemmet. Samhället kan genom olika reformer skapa förutsättningar för att kvinnor och män skall kunna leva jämställda. Genom opinionsbildning kan också samhället påverka attityder i riktning mot jämställdhet. Det är ett gemensamt ansvar att se till att framtidens samhälle formas av både kvinnor och män!

Herr talman! Jag måste säga att när jag lyssnar till Ingela Thalén konstaterar jag att jag kan hålla med om väldigt mycket av vad hon säger. Jag anser att hon höll ett väl avvägt anförande. Särskilt det sista hon sade tror jag att man skall trycka på ännu mer — att det här i stor utsträckning handlar om opinionsbildning och inte enbart om politiska beslut. Jag tyckte att det inte framkom i propositionen i så stor utsträckning som i det anförande arbetsmarknadsministern höll här i dag. Det finns naturligtvis vissa grundläggande saker som jag inte kan hålla med om. Det gäller en fråga som Ingela Thalén särskilt ville framhålla och som Gustav Persson har understrukit tidigare. Man säger att det är den socialdemokratiska politiken som måste ligga till grund för jämställdheten. Jag har tidigare berört detta med de nya orättvisorna som uppstår på grund av den socialdemokratiska politiken. Det är inte min avsikt att upprepa vad jag sagt om dem som inte kan leva på sin lön etc. och vad det kan ställa till med för ensamstående kvinnor. Detta var jag inne på i går. Vidare har jag synpunkter på detta med utbyggd föräldraförsäkring. Där har det ju inte kommit något förslag från regeringen — man har sagt att förslaget kommer, men inte när. Det har talats väldigt mycket om ekonomisk rättvisa här, men en utbyggd föräldraförsäkring ger inte full rättvisa för alla grupper. Stora grupper —t.ex. studerande, hemmafruar och de som inte har planerat intervallerna i barnafödandet — får 60 kr. om dagen, medan andra kan få över 400 kr. per dag. Detta är alltså inte rättvist, för det finns små möjligheter till variationer inom familjen. Jag vill ännu en gång påpeka att ett vårdnadsbidrag kompletterar den nuvarande föräldraförsäkringen på så sätt att det ger möjlighet till variation — familjerna själva kan få välja i större utsträckning. Jag skulle vilja kommentera mycket av det arbetsmarknadsministern i övrigt sade. Men låt mig bara framhålla att just detta att den könsuppdelade arbetsmarknaden skall motverkas är vi helt överens om. Jag tror att opinionspåverkan i väldigt stor utsträckning skall ske i ungdomsskolan och i ungdomsgrupper.

Fru talman! Det var litet skillnad att lyssna till jämställdhetsministern, om man jämför med vad Gustav Persson sade i går. Men även jämställdhetsministern uppehöll sig mycket vid vikten av att utjämna skillnader mellan olika grupper, utjämna klasskillnader och bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Vad vii centern anser vara angeläget — det framhöll jag också i går — är att komma till rätta med arbetsmarknaden, som är så könsuppdelad och där löneskillnaderna är så stora mellan kvinnor och män. Arbetet inom vårdoch servicesektorn, där kvinnor dominerar, värderas lägre än arbete med teknisk inriktning, där männen överväger i antal. Vi menar att det är angeläget att genomföra en arbetsvärdering av olika yrkessektorer och se på varför kvinnodominerade yrken värderas lägre. Jag vill fråga: Skulle inte socialdemokratena kunna ansluta sig till centerns förslag om en arbetsvärdering — om man nu verkligen vill komma till rätta med de sociala skillnader som finns? Sedan några ord om familjepolitiken: Här har socialdemokratiska partiet och centerpartiet olika uppfattningar. Jag måste få upprepa det jag sade i går. I centern anser vi att det är angeläget att föräldrarna får ett ökat förtroende att själva avgöra vilken omsorg som passar barnen och familjen bäst. Det handlar om att få ökade möjligheter att avsätta mer tid för sina barn. Det tycker vi är ytterligt angeläget. Det är mot den här bakgrunden som förslaget om vårdnadsbidrag skall ses. Vårdnadsbidraget skall utgå till dess att barnen är sju år. Vi menar att det handlar om en rättvisefråga och en jämställdhetsfråga. Får föräldrarna en del av statsbidraget direkt i handen, har de möjlighet att själva avgöra hur de vill använda vårdnadsbidraget och kan också använda det efter eget val.

Fru talman! Till Ingrid Hemmingsson vill jag säga att mina synpunkter om ansvaret naturligtvis också finns angivna i propositionen. Jag har inte lagt till eller dragit ifrån någonting, utan regeringens ståndpunkter och mina formuleringar är naturligtvis desamma som i förslaget. Beträffande stora grupper som inte skulle få del av föräldraförsäkringen kan jag bara notera — vilket anges i redovisningen i propositionen — att 83 96 förvärvsarbetar och att 2,1 miljoner kvinnor är ute i förvärvsarbete. Det handlar alltså inte om stora grupper. Men även om det hade varit stora grupper är det naturligtvis viktigt och riktigt att skillnaderna utjämnas. Det är också socialdemokraternas utgångspunkt — att inkomstsskillnader skall utjämnas så att alla får en grundtrygghet också i sitt föräldraskap. Charlotte Branting säger att propositionen är vag beträffande utvärderingen av jämställdhetslagen och att det inte framgår vad socialdemokraterna avser med utvärderingen. Denna utvärdering grundas delvis på de krav som har kommit fram i olika sammanhang. Det gäller bl.a. frågor om sexuella trakasserier. Jag kommer inte att föreslå någon parlamentarisk kommitté utan kommer att tillsätta en utredare, och avsikten är att denna utredare skall göra en analys och genomgång så snabbt som möjligt. Utredaren kommer under arbetets gång att inhämta synpunkter, förslag, idéer och tankegångar från de olika berörda politiska partierna och från övriga. Därefter kommer det naturligtvis att i sedvanlig ordning bli en remissbehandling. Jag måste sedan erkänna att jag inte riktigt förstod Charlotte Brantings resonemang om olika kommittéer och statliga organ.

Om jag har förstått Charlotte Branting rätt gäller detta den fråga hon tog upp. Det är oerhört viktigt att arbetet för att förändra mansrollen, på samma sätt som när det gäller att öka kvinnoinflytandet, sker på en lång rad olika plan. Det finns flera olika sätt att arbeta på. Det är möjligt att det sätt som Charlotte Branting har anfört är ett av dessa sätt inom ramen för det generella jämställdhetsarbetet. Det är viktigt att männen stimuleras att söka sig till yrken inom vård och omsorg. Det är vidare viktigt att det ges möjligheter för män, liksom för kvinnor, att välja yrken och utbildningar efter förmåga och intresse mera än efter det könsbundna mönstret. I de olika projektverksamheter som skall genomföras kommer även mansrollen att ingå. Redan nu arbetar gruppen för mansfrågor med denna typ av verksamhet. Det har förts omfattande diskussioner om vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring. Jag har i detta avseende inga andra synpunkter än dem som har framförts av Gustav Persson. Jag vill emellertid framhålla att socialdemokraterna i god tid före valet kommer att lägga fram sitt förslag när det gäller stödet till barnfamiljerna.

Fru talman! Ingela Thalén sade flera gånger att målsättningen var att utjämna skillnaderna mellan olika grupper. Men så sker faktiskt inte, och det är detta som vi vill rätta till med vårt förslag om vårdnadsbidrag. De kvinnor som vill vara hemma med sina barn under en längre tid än vad socialdemokraterna har tänkt sig måste ju göra väldigt stora ekonomiska uppoffringar för att kunna detta. Man kan därför inte säga att man har utjämnat de ekonomiska förutsättningarna — tvärtom. Detta är inte en fråga som man kan vifta bort med påståenden om 41 kr. om dagen etc., utan denna fråga är faktiskt mycket viktig. Många familjer runt om i landet skulle med tillfredsställelse hälsa ett vårdnadsbidrag och tycka att det var någonting mycket viktigt för dem. Varför skall man bara ge vissa kvinnor och familjer möjligheter att få mer tid för barnen? Varför inte ge alla denna möjlighet? Orättvisorna kvarstår alltså för de människor som vill kunna välja någonting annat än vad socialdemokraterna erbjuder. I sitt första inlägg sade Ingela Thalén att hon ville motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. Javisst. Men varför kan man inte, som vi har talat ganska mycket om i denna debatt, bredda arbetsmarknaden för de kvinnor som är anställda inom olika områden av den offentliga vården och som har vädligt många idéer? På det viset skulle man ju också komma till rätta med de svårigheter som i dag finns inom vården och som även är beskrivna i propositionen. Varför skall man inte kunna motverka könsuppdelningen på denna del av arbetsmarknaden? Jag är helt övertygad om att just detta med att tillåta entreprenörer inom den offentliga vården skulle förändra villkoren i sådan grad att vi faktiskt fick fler män intresserade av att arbeta inom denna. Som det är i dag är könsfördelningen ganska ensidig — de flesta anställda är ju kvinnor.

Fru talman! Till Charlotte Branting vill jag säga att det av s. 58 i jämställdhetspropositionen framgår att jag har för avsikt att ta initiativ till information om föräldraledigheten för att förmå männen att i ökad utsträckning ta sitt ansvar. Det är ju bra att Charlotte Branting känner till den s.k. tidsbudgetundersökningen och vet allt om fördelningen mellan kvinnor och män när det gäller förvärvsarbete och hemarbete etc. Det är emellertid inget tvivel om att de som arbetar med denna typ av frågor och som skall ge oss ett underlag för beslut ändå bedömer att verkligheten och verksamheten förändras så snabbt att vi behöver ha ett ordentligt och grundligt faktaunderlag. Det föreligger en pilotstudie, en förundersökning. Denna studie föreslås att färdigställas, för att se till att vi får precis det faktamaterial som krävs. Detta har också noggrant redovisats av Gustav Persson. När det gäller att bredda arbetsmarknaden genom att privatisera offentlig vård och omsorg, även barnomsorg, vill jag till Ingrid Hemmingsson säga att jag inte kan förstå hur man skulle kunna trolla fram alla dessa nya kvinnor och män till dessa områden bara för att verksamheten privatiserades. Det är inte där problemet ligger. : Jag kan inte heller förstå varför kommuner och landsting, för all del också regering och riksdag, skulle ha ett mindre ansvar för arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, bra personalpolitik och god lönepolitik. Att allt detta som genom ett trollslag skulle förbättras för att verksamheten privatiseras kan jag alltså inte förstå. Om det vore så, skulle ju ingenting av den fackliga lönekamp som försiggår ute i det privata näringslivet behöva ske, för då vore ju denna del på arbetsmarknaden rena paradiset. Vi vet att det inte förhåller sig så. Kommuner och landsting har ett ansvar för att förbättra verkligheten, arbetsmiljö och livsvillkor för människor. Detta ansvar skall vi inte smita undan genom att privatisera. Jag litar på att den offentlige arbetsgivaren tar sitt ansvar. Ökad flexibilitet, bättre villkor, en trygg och stabil verksamhet inom den offentliga sektorn är en förutsättning för att alla vi kvinnor och alla män skall kunna kombinera föräldraansvar och förvärvsarbete och ges tid för sina barn. Allt detta hänger samman i en kedja. Man förbättrar inte situationen genom att privatisera barnomsorgen. Tvärtom, man försämrar kvinnornas förutsättningar.

Fru talman! Ingrid Hemmingsson har i sitt anförande väl beskrivit den moderata synen på jämställdheten och vilka åtgärder som är nödvändiga för att åstadkomma ökad jämställdhet. Jag instämmer i allt hon sagt. Jag har begärt ordet för att ange vad vi i Moderata kvinnoförbundet anser vara det allra viktigaste för att stärka kvinnors ställning och som också Birgitta Rydle och jag har tagit upp i motion A805. Jag måste tillstå att det var med en viss förväntan som Moderata kvinnoförbundet såg fram emot regeringens proposition om jämställdheten. Vi tänkte, att eftersom kvinnors arbete fortfarande är så lågt värderat, eftersom skillnaderna ännu är så stora mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden, eftersom det traditionella yrkesvalet fortsätter, eftersom kvinnorepresentationen ökar så långsamt och eftersom valfriheten för familjen är så bristfällig, så kanske man börjat inse vad som är viktigast för att bättra kvinnors ställning i vårt land. Men nej! Vi blev besvikna. Regeringen förmådde inte bryta de ideologiska låsningarna. Och egentligen hade vi inte väntat det heller. Vi har ju under våren fått bevis efter bevis på socialdemokraternas vaktslående om den socialdemokratiska modellen, en modell som — trots Sveriges världsrekord i skattetryck — leder till bristande valfrihet, köer i vården och orättvisor och som dessutom låser fast kvinnorna i monopolyrkena med låga löner, ofta hopplösa arbetstider, låg status och svårigheter att göra karriär. Det är ju i praktiken näringsförbud där kvinnor arbetar — på områden där så många kvinnor är särskilt duktiga, har särskilt kunnande och kanske lång gedigen erfarenhet. Varför vill man bromsa kvinnors möjligheter? Den vikigaste frågan för Sveriges kvinnor är att luckra upp de offentliga monopolen för att öka kvinnors möjligheter och därmed stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Den som har en stark ställning i arbetslivet och ordentligt inflytande över sitt arbete får lättare inflytande också på andra områden. Det är därför som det viktigaste i betänkande 17 står i reservationerna 12, 15 och 16. Av de kvinnor som förvärvsarbetar finns 56 96 inom offentlig sektor, främst vård och omsorg. Av de landstingsanställda är mer än 80 96 kvinnor. Att välja arbetsgivare, arbetsmiljö eller inriktning är så gott som omöjligt för dessa kvinnor. Att starta eget medför nästan oöverkomliga svårigheter. Orsaken är att det i praktiken råder offentligt monopol inom sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen. Visserligen finns inte direkta förbud att starta och driva enskild verksamhet, meni praktiken gör regler, byråkrati, Dagmar, styrande kommunala och statliga bidrag liksom skattesystemet att det är så gott som omöjligt. Allt styr nämligen mot offentlig verksamhet. Den som driver enskild verksamhet kan knappast konkurrera, om man inte får anslutning till försäkringskassa eller likvärdiga bidrag. Utskottet säger att statistiken visar att kvinnoföretagen är på stark frammarsch. Detta är självfallet mycket bra. Men så säger utskottet att frågan om de offentliga monopolen och frågan om kvinnors företagande har helt olika dimensioner. De offentliga monopolen tycks inte ha spelat någon avgörande roll vad gäller framväxten av nya företag, drivna av kvinnor, säger utskottet. Det är ett mycket märkligt uttalande. Det är självklart att många kvinnor vill starta företag. Därför är det nödvändigt att underlätta småföretagandet och därmed det kvinnliga företagandets villkor, så att de som vill starta ett företag kan göra det eller de som redan har gjort det kan utveckla sitt företag. Men nyföretagandet måste också kunna ske inom områden där de flesta kvinnor är verksamma — sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg — områden där det finns så många kunniga, erfarna och initiativrika kvinnor, så mycket kvinnokraft! Att kvinnokraften vill blomma ut visar alla de enskilda initiativ som starka kvinnor tagit — trots allt motstånd i form av höga skatter, byråkrati och styrande regler. Men dessa kvinnor är starka, och de får oftast betala ett högt pris i form av mycket hårt arbete. Det behövs fler initiativ, och det behövs stimulans och inte motstånd. Varför skall inte en förskollärare kunna starta eget och driva en förskola eller daghem som ett eget företag? Eller kunna välja att arbeta i enskild barnomsorg? Varför skall inte ett sjukvårdsbiträde kunna starta eget sjukhem eller enskild hemtjänst och driva verksamheten i egen regi? Eller kunna välja att arbeta i enskild regi? Varför skall inte en sjuksköterska kunna starta och driva en vårdcentral? Eller en distriktssköterska kunna starta egen mottagning? Eller kunna välja att arbeta i enskild regi? Om alternativen släpps loss, kan alla de kvinnor som i dag arbetar i offentlig verksamhet och som har idéer och kreativitet använda dem för att forma vård och omsorg efter eget huvud. Och vi behöver ju nya idéer och nya modeller i vårt land! Tänk så många former av barnomsorg vi skulle få med ett vårdnadsbidrag, avdragsrätt för barntillsynskostnader och ett likvärdigt stöd till alla former av barnomsorg! Föräldrarna kan använda vårdnadsbidraget till den barnomsorgsform som de anser bäst. Vi skulle få många alternativ och en barnomsorg som mycket bättre passar barns och föräldrars behov. Tänk så många som skulle forma vårdalternativ, om Dagmar togs bort och om vi fick en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, som — precis som tandvårdsförsäkringen — kunde följa patienten till valfri vård! Tänk så många som skulle starta enskild äldreomsorg, om omsorgspengen följde den äldre till valfri äldreomsorg! Men de enskilda vård-, äldreomsorgsoch barnomsorgsalternativen skulle också ge möjligheter för all personal att välja arbetsgivare. Varför skall sjukvårdspersonal endast ha landstinget som arbetsgivare? Varför skall förskollärare och hemvårdare endast ha kommunen som arbetsgivare? Jag träffar under mina resor landet runt massor av kvinnor som arbetar i vård och omsorg av olika slag. Så gott som alltid säger de att de beslutande slår dövörat till för personalens synpunkter och påpekanden om vården, administrationen, organisationen. De känner att deras kunnande och deras vilja inte tas till vara. Detta är djupt allvarligt. Den enorma kvinnokraften tas inte till vara. Den kan inte utvecklas. Det är inte att undra över att det är personalbrist i den offentliga vården. Om alternativen stimuleras, om offentlig verksamhet får konkurrens med en växande enskild sektor, så får ju personalen en starkare ställning. Kommuner och landsting tvingas föra en bättre personalpolitik för att kunna behålla personalen. Vi kommer alltid att behöva vård och omsorg. Ges den i olika former, kan personalen välja var och hos vem de vill arbeta. Många vill säkert arbeta i den offentliga sektorn. Andra vill ha en annan arbetsgivare och kanske en annan inriktning på arbetet. Det måste finnas en fri arbetsmarknad även inom vård och omsorg. Detta är i dag den viktigaste kvinnofrågan! En större enskild sektor gör att en arbetssökande kan finna just de arbetsförhållanden och tider vederbörande vill ha. Små enskilda enheter kan tillgodose önskemål betydligt lättare än de jättestora enheter, storkoncerner på tusentals anställda, som kommuner och landsting utgör. Konkurrensen gör också kvaliteten bättre. Ett enskilt alternativ måste ju vara så bra att människor väljer det. Offentlig verksamhet måste vara så bra att personal och patienter vill vara kvar där. Personalen måste stärkas, man måste börja lyssna till personalen. Kvinnorna i vården skulle äntligen få verkligt inflytande över sitt arbete. Fru talman! Ytterligare några ord om familjepolitiken: Att föräldrar har valfrihet att välja livsform och barnomsorg är viktigt för kvinnors möjligheter. Det är ofta kvinnan i en familj som gör avkall på sin valfrihet när familjens valfrihet brister. Att skatterna sänks, att ett barnavdrag införs och att den s.k. fattigdomsfällan undanröjs är nödvändigt för valfriheten. Det är också nödvändigt med barnomsorg — men den behöver inte se likadan ut för alla, och den behöver inte vara organiserad och skötas av den offentliga sektorn. Den kommunala barnomsorgen är nog bra, men den passar inte för alla. Avgörande är att föräldrarna finner just den barnomsorgsform som de anser bäst för barnet. Därför behövs många olika former. Vårdnadsbidraget öppnar för alternativ och flexibilitet. Det ger också rättvisa mellan olika val. Därför är vårdnadsbidraget så viktigt för jämställdheten. Fru talman! Socialdemokratisk jämställdhetspolitik innebär fortsatt styrning och fortsatt fastlåsning av kvinnorna i monopolyrkena. Moderat jämställdhetspolitik däremot ger alternativ och mångfald. Den öppnar möjligheter för kvinnorna — möjligheter att starta eget och möjligheter att välja arbetsgivare. Jag vill återigen ställa de frågor som jag i en interpellationsdebatt den 16 maj ställde till statsrådet Thalén. Jag fick då inga svar: Varför skall det i praktiken vara näringsförbud där kvinnor arbetar, på områden där så många kvinnor är särskilt duktiga — ja, där kvinnor är bäst? Varför kan det t.ex. inte utgå likvärdiga bidrag när två förskollärare med lång erfarenhet startar eget daghem eller egen förskola? Statsrådet vill inte låta kvinnor i vården starta eget eller välja arbetsgivare. Varför vill inte statsrådet att all den kvinnokraft som finns i vården och barnomsorgen skall komma till sin fulla rätt? Jag yrkar självfallet bifall till samtliga moderata reservationer i betänkandet.